Fru talman! Anna Grönlund har frågat mig vad jag tänker göra för att se till att arbetet för en starkare revision inom näringslivet inte leder till en ännu tyngre regelbörda och högre kostnader för Sveriges småföretagare. Frågan är ställd mot bakgrund av en promemoria som Justitiedepartementet remitterade i somras. Ett av förslagen i promemorian går ut på att den som är verksam i samma företag som den som sköter ett aktiebolags bokföring och redovisning inte samtidigt ska kunna vara revisor i bolaget - "byråjäv". De skäl för förslaget som redovisas i promemorian kan sammanfattas så här. En revisor som granskar bokföring som han eller hon själv har gjort är inte oberoende. Detsamma kan hävdas när revisorn granskar bokföring som någon annan på samma revisionsbyrå - en kollega eller ett biträde - har gjort. Detta är fallet när en revisor åtar sig ett så kallat kombiuppdrag. Ett kombiuppdrag innebär alltså att en och samma revisionsbyrå sköter såväl bokföring och redovisning som revision åt ett företag. Enligt en nyligen utfärdad EG-rekommendation är kombiuppdrag förbjudna när det gäller företag av allmänt intresse. För övriga företag bör enligt rekommendationen gälla att kollegerna på revisionsföretaget tillåts hjälpa till med bokföringen, under förutsättning bland annat att revisionsbyrån inte deltar i klientens beslutsfattande. I promemorian diskuteras eventuella konsekvenser för de små företagen. Det är i sådana företag som kombiuppdrag främst förekommer, även om det är så att många av de små företagen redan har valt att låta någon annan än den valde revisorns byrå sköta bokföring och redovisning. Till de remissinstanser som har tillstyrkt förslaget hör Revisorsnämnden, den statliga myndighet som bland annat utövar tillsyn över revisionsverksamhet och revisorer samt ansvarar för att god revisorssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden har alltså inte alls, som Anna Grönlund uttrycker det, gett förslaget svidande kritik. Jag vill också klargöra att förslaget om det genomförs inte , som Anna Grönlund gör gällande, innebär att revisorn förbjuds att ge råd till sina revisionsklienter. Regeringen har ganska nyligen framhållit betydelsen av att revisorn kan biträda klienten med annat än revision. Det skedde i propositionen om en ny revisorslag, som riksdagen beslutade om för ett par år sedan. Jag ser inte någon anledning att i dag ha någon annan uppfattning om revisorns roll som rådgivare åt de små företagen. Som också sades i propositionen om en ny revisorslag bör emellertid fördelarna med att revisorn ger råd till företagen givetvis inte föranleda att man gör avkall på grundläggande krav på oberoende och objektivitet hos revisorn. Då förlorar revisionen mycket av sin mening. Jag är för närvarande inte beredd att ta ställning till promemorians förslag. Några remissinstanser har särskilt tagit upp konsekvenserna för de små företagen eller anser att dessa behöver belysas ytterligare. Jag tycker att det är en mycket viktig aspekt och kommer att beakta den noga.